Fru talman! Jag försökte i mitt anförande visa på den förändring av önskemål som vi märker över hela världen när det gäller bistånd. Jag skall ge Olle Göransson vad han kan betrakta som en liten lektion i hur det fungerar i praktiken genom att ta ett konkret fall. Det fungerar inte så att vi säljer överskottsmateriel från Sverige. Jag har just gjort en resa i Ostasien. Där gäller det bl.a. ett mycket stort gruvprojekt —- sådana projekt är mycket stora. Det gäller för de olika länderna att komma in på ett tidigt stadium och titta på projektet i fråga, överväga vilka anbud som kan vara intressanta fört.ex. svenska företag samt skapa underlag — och det är inte billigt — för sådan anbudsgivning, där bl.a. handelsdepartementets nya anslag blir till glädje. När sedan det ifrågavarande landets regering skall besluta om till vilka länder orderna för ett sådant här projekt skall gå är det en stor fördel att man har varit inne på ett tidigt stadium, kunnat lämna ett anbud och garanterat krediter för projektet i fråga — det är därmed man konkurrerar. När det sedan gäller återflödet är det självklart — och det vet Olle Göransson lika väl som jag — att när det rör sig om gruvindustri eller andra sådana industrier har vi i Sverige utomordentliga resurser som kan ställas till förfogande på det internationella planet. Det gäller alltså att få miljonprojektet — det kan röra sig om hundratals miljoner — att gå tillbaka till vårt land även då det till vissa delar är finansierat av svenska biståndsmedel. Men i det här fallet är det fråga om kreditlättnader och alltså inte om nedsättning eller om att vi på något sätt skulle behandla våra biståndsländer illa. Det bundna biståndet fungerar likadant, fast det då gäller länder där vi har en mer konkret utformad biståndsverksamhet: vi skall ge dem möjlighet att ibland, av nödvändighet, köpa varor till beslutade projekt — men inte något slags consumers” goods.

Fru talman! Centerns grundläggande uppfattning om biståndet till andra länder är att det skall gå till de fattigaste människorna i de fattigaste länderna. Denna uppfattning har alltmer vunnit gehör. Under 1970-talet har glädjande nog en allt större del av DAC-ländernas bistånd gått till de fattiga länderna. U-länder med per capita-inkomst på mindre än 400 dollar tog emot 52 96 av DAC-ländernas bilaterala bistånd under 1978. I vad gäller de svenska förhållandena gick av Sveriges bilaterala bistånd under 1978 80 6 till länder med den per capita-inkomst som var mindre än 400 dollar. Skulle vi använda den gamla beräkningen för de fattigaste länderna och räkna med 200 dollar, skulle givetvis det svenska biståndet komma att till mer än 90 96 utgå till just de länder som vi anser vara de fattigaste. Våra biståndsmål har nämnts flera gånger. De är: 3. ekonomisk och politisk självständighet och 4. en demokratisk samhällsutveckling. Det har dock sagts någonting när beslutet fattades som kan sägas vara en viktig anteckning till protokollet. Det står också i det principbeslut som vi fattade: Också långvariga och allvarliga kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter bör kunna påverka vår beredvillighet att fortsätta samarbetet. Det sägs vidare i utskottets av riksdagen antagna uttalande: Man kan emellertid inte utesluta att det kan ske så grundläggande förändringar i ett mottagarlands politik att det är aktuellt att omedelbart avbryta biståndet. Det är alltså inte självklart att man alltid skall ge bistånd, utan det kan hända att omständigheterna gör att man måste avbryta biståndet. Vi hade i centern också ett mål som vi kallade för det femte biståndsmålet. Vi föreslog att ekologisk balans skulle införas som ett femte biståndsmål. Då skrev utrikesutskottet i sitt betänkande, som antogs av riksdagen: Ekologiska och miljöaspekter bör därför i likhet med exempelvis sociala hänsyn och sysselsättningshänsyn eller omsorgen om eftersatta folkgruppers behov ingå som självklara komponenter i varje biståndsprograms utformning och genomförande. Riksdagen har de facto beslutat att det skall finnas ett sådant femte mål; i varje fall är den väg som föreslogs från centerns sida den som man bör sträva efter att gå. Nu är det inte så att centerns grundläggande uppfattning delas av alla partier här i riksdagen, utan de sneglar ofta efter andra orsaker — ofta politiska — till att ge bistånd. Vänsterpartiet kommunisterna är ju ofta av den meningen att man skall ge biståndet till länder som de kallar för progressiva. Jag skulle dock vilja säga att dessa länder oftast är motsatsen till progressiva. Det alltmer sönderfallande kommunistiska systemet har mer och mer bevisat sin oduglighet att kunna ge högre levnadsstandard åt ett lands folk, än mindre att kunna ge människorna frihet och demokrati. Är det fråga om sådana motiv, så delas de inte av centern. Vi tycker inte att man skall ta sådana politiska hänsyn att man framför allt ger bistånd till de s.k. socialistiska länderna. Socialdemokraternas uppfattning är ingalunda så solklar. Den har varit vacklande under mycket lång tid. Länge låg man först mycket lågt och fick många anmärkningar både från LO:s dåvarande ordförande och från centern. Det gick så sakta att ett socialdemokratiskt statsråd t.o.m. kände sig föranlåten att avgå med motiveringen att man gav så litet till u-hjälpen. När centern föreslog enprocentsmålet i riksdagen fick vi inte gehör från någon. Året därefter anslöt sig dock folkpartiet, och senare kom så småningom också socialdemokraterna och de andra och var med på enprocentsmålet. Men det fördröjdes. Det skulle ha varit genomfört 1971 75, innan vi uppnådde enprocentsmålet. Inför en del av motiven i reservationerna ställer man sig litet undrande när man noggrant läser de socialdemokratiska reservationerna. Vad beträffar humanitärt bistånd till Latinamerika talar man om ”de humanitära hjälpinsatserna till förmån för utsatta och förföljda grupper”. Det följer alltså inte precis att det skall vara nödlidande länder, utan det är andra motiv. Vad beträffar Dominikanska republiken talar man om ”att förbättra levnadsvillkoren för flertalet”. Man kan här ställa sig undrande när man vet att Dominikanska republiken har en årsinkomst per capita på 910 dollar. Det måste alltså vara fråga om andra motiv. När det gäller det bredare samarbetet med Cuba säger socialdemokraterna att Sverige skall ge fortsatt stöd åt Cubas strävan till nationellt oberoende samt social och ekonomisk utveckling. Försiktigtvis har man inte sagt utveckling i demokratisk riktning — det var kanske bäst att låta bli det när det gäller Cuba. Men också Cuba har en hög inkomst, nämligen 810 dollar per år och capita. Av dessa små referat får man uppfattningen att det här finns bitankar och att det inte bara gäller att ge hjälp åt nödlidande länder. Detta medför att man blir litet osäker om den socialdemokratiska u-landspolitiken. Förra året betonade man mycket starkt att vi skulle ge hjälp åt Jamaica. Jag skulle vilja fråga socialdemokraterna: Vart tog Jamaica vägen i år? Beror socialdemokraternas ändrade inställning på att man hade ett val i Jamaica som inte behagade socialdemokraterna. I varje fall finns det ingenting om Jamaica i årets reservationer. För Angolas del föreslår SIDA 95 milj.kr. Regeringen föreslår ett bifall till SIDA:s förslag. Mats Hellström förteg nogsamt i sitt anförande att det för budgetåret 1979/80 fanns en reservation på 34,6 milj.kr., helt enkelt därför att SIDA gjort den säkerligen alldeles riktiga bedömningen att hela beloppet inte skulle kunna användas effektivt. Trots att denna reservation finns har socialdemokraterna föreslagit att man skall öka biståndet med 25 milj.kr. till 120 milj.kr. Detta är ganska förvånande när det finns en så stor reservation. Däremot är Bangladesh — oavsett vilken uppfattning man har om regimer och sådant — det absolut fattigaste land man kan leta upp. Jag har uppgifter från The World Development Report 1980. Där redovisas att Bangladesh ligger lägst med en inkomst på 90 dollar per år och capita. Det är det absolut lägsta. Angola har tre gånger så hög inkomst, och när det gäller detta land har man dessutom denna reservation och ett så pass mycket större anslag. Ändå vill man minska anslaget för det fattiga Bangladesh och öka på för det inte rika men litet grand bättre ställda Angola. Det är litet märkligt med socialdemokratisk u-landspolitik. När det gäller Vietnam föreslås 365 milj.kr., dvs. 1 milj.kr. om dagen, som Allan Hernelius mycket riktigt påpekade. Där föreslår socialdemokraterna en höjning till 400 milj.kr. Men det är inte motiverat för att fullfölja projektet. Sjukhusen är färdiga — det återstår bara vissa efterarbeten. Det är inte heller motiverat för att klara hem Bai Bang-projektet. Jag är förvånad över att man föreslagit en sådan höjning, trots att detta stora projekt täcks in av regeringens och utskottets förslag. Man måste också ifrågasätta hur Vietnam tillgodoser kraven på upprätthållande av de mänskliga rättigheterna. I början av båda de föreliggande konventionerna om mänskliga rättigheter står det — jag tror att det är i andra artikeln — att självständighet och självstyrelse är det viktigaste för länderna. Hur är det med Vietnams respekterande av Kampucheas självstyrelse? — det kan ifrågasättas. Man kan göra en typ av jämförelse som är litet farlig — och jag vill absolut inte säga att vi skall låta oss styras av den — men som det ändå kan vara anledning att nämna i detta sammanhang. Ett så stort och fattigt land som Indien får ett anslag på 40 öre per invånare, medan motsvarande belopp för Vietnam är 6:35 kr. I Kap Verde, som socialdemokraterna också har värnat om, skulle det med den anslagsökning som de föreslår bli 111 kr. per invånare. Jag betonar alltså att vi inte skall utgå från sådana jämförelser. Icke desto mindre kan det vara av intresse att se att proportionerna är sådana. Att därtill Vietnam bryter grovt mot de mänskliga rättigheterna genom att ockupera och bibehålla makten över Kampuchea kan inte försvaras. Dessutom kan man, även om Vietnam är ett fattigt land — det ligger utan tvivel mycket lågt på inkomstskalan, med 170 dollar per capita — ifrågasätts om det inte kunde använda sina pengar till något bättre än att upprätthålla en krigsmakt, som nu betecknas som världens sjätte i styrka, och att med den ockupera angränsande länder. I fråga om Cuba har, som Ingrid Sundberg sade, 5 miljoner till bredare samarbete föreslagits i utskottet också i år, men socialdemokraterna föreslår 20 milj.kr. Gertrud Sigurdsen nämnde politiska motiv, men jag vill framhålla att vi inte minskat anslaget till Cuba av sådana motiv utan därför att man där, vilket är bra för det landet, har kommit upp i en inkomst av 810 dollar per capita. Det har också beträffande Cuba påpekats att landet håller trupper i ett stort antal stater, vilket inte heller är en god förutsättning för att vi skall bevilja ytterligare bistånd. Det var heller inga politiska motiv som låg bakom det förhållandet att biståndet till Tunisen upphörde. Det behöver inte vara några politiska motiv bakom att biståndet till något visst land upphör, utan det kan helt enkelt vara fråga om en anpassning som bör ske. Beträffande Dominikanska republiken har regeringen, som jag tidigare nämnt, föreslagit 10 milj.kr. för ett bredare samarbete, men socialdemokraterna fördubblar till 20 milj.kr., trots att per capita-inkomsten där är 910 dollar. Vi har från centerns sida i vår strävan att man skall ge till de fattigaste länderna också fört fram vissa uppfattningar, som har blivit föremål för en del diskussion och kritik, i synnerhet från socialdemokraternas sida. Trots att Sture Korpås nu har förklarat hur det ligger till upprepar Gertrud Sigurdsen enständigt att hon inte har fått svar och att hon inte förstår de besked som lämnas. Det är då bara att konstatera att ord inte behöver vara annat än ord — även om man förstår ett visst sammanhang, kan man fortsätta att hävda att man inte gör det och att frågorna inte är utklarade. Vi har i vår motion sagt att riksdagen bör förelägga regeringen ett program för hur svenskt utvecklingsbistånd bör organiseras och inriktas på att möta de fattigaste människornas mest grundläggande behov och på att bidra till att bevara jordens miljö och produktiva resurser. Vi vet alla nogsamt att nöden i världen är oerhört stor. Sverige är ett litet land och kan aldrig göra särskilt stora insatser. Vi avstår dock 5,8 miljarder till u-landsbistånd, trots att vi lånar pengar till det. Centern menar att regeringen får gå igenom nöden i världen och kartlägga var det är som svårast, såsom den också tidigare i viss mån har gjort. Sedan blir det fråga om en prioritering av det som Sverige ger, på det som vi anser vara de mest angelägna behoven. Jag tycker att det borde vara ganska lätt att förstå att man skall bedriva en sådan u-landspolitik. Socialdemokraterna har i denna kammare visat, och annars också, att man har en mycket konservativ uppfattning, så det är kanske inte konstigt att man ställer sig tvekande, när något nytt föreslås. Från centern har vi också ett annat förslag, som kan vara något att begrunda för socialdemokraterna, nämligen att man skulle sätta upp vissa gränser för hur länge vi skall ge bistånd. Om vi ger bistånd till ett land några år, förväntar man alltid att detta bistånd skall fortsätta nästan i oändlighet — det är mycket svårt att avveckla. Som vår biståndspolitik nu är utformad råkar man alltid ut för den svårigheten. Detta är inte någon lämplig form för bistånd. Den norska politiken är betydligt bättre. Där upprättar man ett avtal som sträcker sig över en tid av två eller tre år eller längre. Därefter finns inte någon säkerhet för att biståndet skall fortsätta. Biståndsfrågorna kan likväl handläggas på ett sådant sätt att det inte blir några abrupta avbrytanden. Det norska systemet är att föredra, och det vore lämpligt att socialdemokraterna talade med sina socialdemokratiska vänner i Norge. Då kunde man kanske få en del råd, så att man därefter kunde ansluta sig till centerns linje. En fråga som också har diskuterats mycket är naturligtvis i hur hög grad biståndet skall vara bundet till inköp i Sverige. Vi kan inte få så stora summor till vårt land, för vi kan ju inte dirigera det multilaterala biståndet och kräva att man skall köpa svenska varor. Men när det gäller bilateralt bistånd är det min uppfattning att den del som köps i Sverige bör öka. Vår ekonomiska ställning är inte så lysande att vi kan avstå från det, utan i den mån det är möjligt — det finns inte heller så stora möjligheter när det gäller det bilaterala biståndet — kan vi mycket väl försöka få biståndet att avse inköp i Sverige, allra helst som vårt bistånd inte är så hårt bundet att mottagarländerna måste köpa den eller den artikeln. Vi säger bara att det gäller att köpa svenska varor — mottagarländerna kan själva välja vad de vill Köpa utan något hinder från svensk sida. Fru talman! Med detta vill jag säga att den socialdemokratiska ulandspolitiken inte är konsekvent, inte är väl genomtänkt och på en hel del områden inte berättigad. Därför finns det ingen anledning att bifalla de socialdemokratiska reservationerna. Centerpartisterna i utskottet har skrivit ett särskilt yttrande, men enighet föreligger i övrigt. Därför ber jag att få instämma i yrkandet om bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Fru talman! Jag är helt villig att fördöma diktaturer, i vilken form de än förekommer. När någon vill peka ut ett visst område i världen som man skall fördöma, så brukar vi i utrikesutskottet alltid säga att den formen, vare sig det är rasdiskriminering eller diktatur, accepterar vi inte. Det är nog tillfälligheter som gjort att Olle Göransson inte har varit här i kammaren när jag tagit upp detta eller inte har läst mina tal. Där har förekommit fördömanden av alla former av diktatur. Sedan är vi i den besvärliga situationen att det inte är lätt att hitta många demokratier som vi kan ge bistånd till, utan vi får ge bistånd till en hel del länder med regimer som vi egentligen inte gillar. Men det hindrar inte att vi också framhåller att vi inte gillar styrelseskicket där. Och socialdemokraterna var ju också med på det fjärde biståndsmålet, dvs. en demokratisk samhällsutveckling. Fast det förefaller som om man glömmer bort det ibland, som nu i fråga om Cuba, när mani sin reservation har glömt att skriva att man skall försöka få en demokratisk utveckling. Centern har inte gått några egna vägar. Men biståndsverksamhet är någonting som man arbetar med på lång sikt. Lanserar man en sak, så kan det hända att den inte accepteras första gången. Men så småningom blir den övertänkt, och så får man anslutning. Så var det med enprocentsmålet; vi fick inte stöd första året. Så har det också varit med den ekologiska utvecklingen. I flera fall har vi lanserat ett förslag från centern, och sedan har även socialdemokraterna insett att det var en riktig väg. Vår starka strävan för landsbygdsutvecklingen i agrarländer har ju fått mer och mer anslutning, för det gäller en nödvändig sak. Jag kunde ge många exempel på att det inte är några speciellt egna vägar vi går. Men det är ett banbrytande tänkande som vi har presterat i många fall, och jag hoppas att Olle Göransson och hans parti också så småningom kommer att ansluta sig till det.

Fru talman! Jag nämnde alla militärdiktaturer, eftersom jag sade att diktaturer inte är acceptabla någonstans. Alla länder som har diktatur vänder jag mig emot. Därmed har alltså Olle Göransson fått alla sådana länder innefattade. Jag accepterar icke några militärdiktaturer — eller andra diktaturer. Olle Göransson hävdar att det skulle vara något fel i min historieskrivning. Det går ju att använda ord hur som helst. Det var bara ett påstående, och det gavsinte ett enda bevis för att jag inte hade rätt i fråga om det jag sade om den historiska utvecklingen av u-landsbiståndet. Att jag nämnde Cuba är väl lätt att förklara. Det var därför att det står om Cuba i en socialdemokratisk reservation. Jag nämnde Dominikanska republiken och några andra länder av samma skäl. När vi diskuterar utskottets betänkande är det klart att vi tar upp de reservationer som finns där. Hade ni reserverat er till förmån för flera diktaturer eller andra länder som har en olämplig regim, skulle jag ha berört dem också. Det är ni som genom era reservationer tagit upp debatten om dessa länder, och det var väl artigt av mig att beröra de reservationer ni avgivit, även om jag har andra synpunkter på de regimer ni där behandlar än socialdemokraterna. Den kritiken återfaller alltså på Olle Göransson och socialdemokraterna själva.

Fru talman! Före mig i talarstolen var en talesman för högerkrafterna — låt vara att det står ”centerpartiet” på hans partibeteckning. Men det förbättrar inte saken. Det var ju också representanter för centern och högern som för inte så många veckor sedan besökte rasisterna i Sydafrika. Frågor om demokrati och social utveckling måste vara ett av de viktiga argumenten i vårt samarbete med länder i tredje världen. Demokrati utan social utjämning existerar inte. Demokrati med majoriteten i ett u-land som analfabeter existerar inte. En av hörnstenarna för att medvetandegöra människor och därmed utveckla demokratin är att varje man och kvinna, ung såväl som gammal, kan läsa och skriva. Viktigt att ha klart för sig när vi diskuterar demokrati i framför allt våra programländer är något som biståndspolitiska utredningens samtliga ledamöter var överens om, nämligen följande: ”Man bör inte enbart se till de formella ramarna för demokrati. Ett folkligt deltagande i beslutsprocessen är självfallet viktigt även om det inte sker inom i västerländsk mening demokratiska former. I en del av dess.k. enpartistaterna kan det enda tillåtna partiet ha karaktären av en nationell folkrörelse med det främsta syftet att mobilisera mänskliga och materiella resurser för utvecklingen. Inom denna ram finns ofta möjligheter till ett brett deltagande i beslutsprocessen.” För mig är detta en självklarhet. Det handlar om länder som i utvecklingsnivå ligger långt efter oss. Det handlar om att ett flertal av våra programländer desperat kämpar för att hjälpligt kunna mätta miljoners munnar. Nu är det så att flera av våra programländer inte på något sätt uppfyller de mål och principer som är vägledande för vårt val av länder och för vårt biståndssamarbete. Jag skall ta upp och jämföra fyra av våra programländer, två med s.k. kapitalistisk utvecklingsmodell och två med en socialistisk. De första två länderna är Indien och Bangladesh, de tre borgerliga partiernas favoritländer av förklarliga skäl. I Indien är ungefär 65 96 analfabeter — en siffra som tenderar att öka. I Indien svälter dagligen människor ihjäl. Somliga ser detta som ett nödvändigt offer för att välståndet skall kunna tillgodose ett fåtal rika. När miljoner människor hungrar sitter samtidigt välsituerade godsägare på berg av säd och andra livsnödvändiga livsmedel. De väntar på högsta möjliga pris för att öka på redan feta bankkonton. Den fattige, den som hungrar — om han eller hon protesterar mot detta, då är det inte godsägaren som grips av polis för samhällsfarlig verksamhet. Nej, det är den hungrande som spärras in och i värsta fall får sina ögon utstuckna eller utsätts för annan grym tortyr. Nu säger borgarna, dessa biståndshycklare, att Indien har ju flerpartisystem. Ja, men vad hjälper detta, när 65 26 av befolkningen är analfabeter och de flesta av de indiska partierna genomkorrumperade? I Bangladesh blir de fattiga än fattigare och den lilla rika och härskande klassen allt rikare och allt mäktigare. Analfabetismen breder ut sig, de mänskliga frioch rättigheterna är satta på undantag. De biståndsmedel som skickas dit kommer de redan väl tillgodosedda till del. Biståndet till Indien och Bangladesh bidrar till att öka förtrycket och fattigdomen. Till dessa två länder ökar Sverige biståndet varje år — en halv miljard biståndskronor, nära nog. Jag skulle ha accepterat detta under en förutsättning, nämligen att man haft garantier för att de fattigaste fått del av dessa biståndspengar. Det som präglar Indien och Bangladesh är enligt de borgerliga partierna demokrati, mänskliga rättigheter och social utveckling. SIDA:s Landöversyn 80 tog upp vissa av de problem som jag nu pekar på, bl.a. när det gäller Indien och Bangladesh. Man föreslog vissa förändringar av biståndet, och till Bangladesh ansåg man att ingen ökning skulle ske. Vart har detta tagit vägen? Jo, de borgerliga partierna har sopat det hela under mattan, och det förstår jag. Det var besvärande fakta som framkom i Landöversyn 80 men jag måste fråga: Har också socialdemokraterna varit med på att man skulle behandla Landöversyn 80 på det sätt som man har gjort? De två länder med en socialistisk utvecklingsmodell som jag skall nämna är Vietnam och Etiopien. Vietnam, som så fruktansvärt sargats av USA imperialisternas angreppskrig, är fattigt. Landet lider fortfarande hårt av USA:s raserande av dammar och bevattningsanordningar, av USA:s förgiftning av jord och skogar, av USA:s efterlämnade minor.

Till detta programland skär man ned biståndet. Man gör det därför att man beskyller Vietnam för att kränka de mänskliga rättigheterna samt för att ockupera Kampuchea. Först till detta om de mänskliga rättigheterna eller de politiska fångarna. Har det undgått borgerligheten att tusen och åter tusen vietnameser f. d. Sydvietnam begick grova brott mot sina bröder och systrar — tortyr och mord? Är det dessa människor som borgarna ömmar för? Jag utesluter inte att det också i Vietnam sker vissa övergrepp, men vad begär man? Rättsliga övergrepp begås ju också i vårt eget land. Dessutom finns det svenska företag som använder militärjuntans polis och militär mot strejkande och hungrande arbetare i Säo Paulo i Brasilien. Inte har jag hört borgarna reagera mot detta — eller mot de svenska företag som i de s.k. frizonerna använder sig av barnarbete. Det viktiga är att Vietnam ändock slår vakt om de mänskliga frioch rättigheterna och rättar till eventuella misstag. Så sker i dag.

Det har undgått Vietnams och Kampucheas belackare att livet har återkommit till Kampuchea, att städerna åter blomstrar och att den värsta svälten har avvärjts. Det har tydligen också gått borgerligheten förbi att Kina och USA fortfarande uppmuntrar och utrustar resterna av Pol Pots mördarband för nya illdåd mot Kampuchea. Visst skall vietnameserna lämna Kampuchea, och det sker den dag då USA och Kina upphör med sitt stöd till mördarbanden. Låt oss arbeta för detta gemensamt! Men får jag ställa en fråga till de borgerliga: Fortfarande finns tanzaniska trupper i Uganda. Vad är skillnaden mellan dessa och de vietnamesiska trupperna i Kampuchea? Enligt min mening finns det ingen som helst skillnad i fråga om bevekelsegrunderna för truppernas närvaro i Kampuchea och i Uganda. Varför tiger ni om de tanzaniska trupperna i Uganda? Ett svar krävs, om ni skall tas på allvar när det gäller kritiken av de vietnamesiska trupperna i Kampuchea. Till sist några ord om Etiopien. I november 1974 störtades kejsarregimen och en progressiv regim övertog ledningen av landet. Man gjorde slut på en fruktansvärd regims skräckvälde. Man berövade godsägarna jorden och delade ut den till de miljoner och åter miljoner svältande jordlösa och arrendatorerna. Nu fungerar landsbygden, och den värsta undernäringen och fattigdomen är avvärjd. Nu fungerar det s.k. CADU-projektet så som vi avsåg när det infördes under kejsartiden. Nu pågår en systematisk skogsplantering för att förhindra jorderosion och torka. Nu pågår ett alfabetiseringsprogram, som förra året resulterade i UNESCO:s guldmedalj. Nu kan ingen längre ockra i bostäder och mark. De är nationaliserade och förvaltas av stadsdelsföreningar, alltså av människorna. Men visst brottas regimen och befolkningen i Etiopien med enorma svårigheter. Kejsarsystemet lämnade efter sig 80 000 prostituerade bara i Addis Abeba samt tusen och åter tusen vilda eller halvvilda föräldralösa barn. Här gör f. ö. Rädda barnen en mycket fin insats med den s.k. barnbyn Amba, där dessa vilda barn tas om hand. Tusen och åter tusen stympade människor finns. Under kejsartiden stympades som bekant barnen för att bli mer attraktiva som tiggare. Under den tid då kejsaren förde sitt skräckvälde fanns inga mänskliga frioch rättigheter i Etiopien. Men då var de borgerliga partierna här i riksdagen tysta och hyllade kejsarsystemet. I dag, när den nya regimen bedriver en under ytterst svåra omständigheter social utvecklingspolitik, som också kommer att innebära demokrati, då kastar man sig över landet, då minskar man biståndet. Än en gång är det mänskliga frioch rättigheter som saknas enligt de borgerliga partierna. Ja, det finns fångar. Människor som deltog i kejsarsystemets grymheter sitter inspärrade. Mot dem finns överväldigande bevis. Om det blev rättegång, skulle de dömas till döden enligt etiopisk lagstiftning. Inspärrade sitter också de som under åren 1976-1978 dagligen mördade människor bara för att dessa arbetade för den nya regimen. Är det dessa två kategorier som ni kallar för politiska fångar? Man kan rikta kritik mot regimen i Etiopien för att dessa två kategorier fångar inte blivit föremål för rättegång. Jag har personligen framfört den kritiken. Man har svarat mig att många av dessa då skulle dömas till döden. Vi föredrar att de får sitta som de gör, säger man, och att vi så småningom, när läget har stabiliserats, släpper dem eller genomför rättegångar med civil domstol. Fortfarande finns nämligen militärdomstolar i Etiopien. Det finns också människor som under den kaotiska perioden 1976-1978 helt oskyldigt hamnade i fängelse. De pekades då ut som terrorister av dem som verkligen var terrorister. Jag har också tagit upp detta problem med de etiopiska myndigheterna. De har inte förnekat det, men de säger att man håller på att undersöka varje enskilt fall. Dagligen släpps också människor från fängelserna. Att så sker har bl.a. Amnesty bekräftat. Jag tror inte att den osakliga propaganda som borgerligheten i dag bedriver mot Etiopien bidrar till att hjälpa fångarna. Risken är snarare att effekten blir den motsatta. Med det anförda, fru talman, ville jag ha sagt att till de två sist nämnda länderna — Vietnam och Etiopien — skall biståndet utökas. Till de två först nämnda länderna — Indien och Bangladesh — bör biståndet däremot icke utökas. Snarare bör det avvecklas och eventuellt kanaliseras under andra former. En sådan politik är i överensstämmelse med Sveriges av en enig riksdag fastlagda mål och principer för biståndsarbetet. Det är alltså icke en politisering som vi i första hand önskar, i motsats till borgarna, utan vad vi vill är att man äntligen skall föra en biståndspolitik som stämmer överens med vad vi här har fattat beslut om.

Fru talman! Välståndsklyftan mellan jordens rika och fattiga länder är en av vår tids största moraliska frågor. Sverige måste bidra till att levnadsstandarden för människorna i u-länderna höjs väsentligt snabbare än i i-länderna. De rika länderna bör till förmån för u-länderna långsiktigt begränsa sina anspråk på naturresurserna, som mänskligheten har att gemensamt förvalta. Människan har i dag medel att fördärva jorden, förstöra miljön, förändra de ekologiska förutsättningarna och utplåna allt liv. Men människan har i dag också den kunskap och de medel som behövs för att befria världen från svält och fattigdom, så att en människovärdig tillvaro kan skapas för alla. Internationell samverkan bygger på ömsesidig hänsyn, respekt för folkens självbestämmanderätt och insikten om att de faror som hotar mänskligheten endast kan undanröjas med gemensamma ansträngningar. Härför krävs en global solidaritet som inte gör halt vid nationsgränser och hudfärger eller för politiska och religiösa system. Här gäller det en världsvid gemenskap människor emellan som syftar till en målmedveten resursutveckling i kampen för en mänskligare värld som präglas av frihet och trygghet för den enskilda människan. Då som först kan vi alla få uppleva en mera rättvis samhällsgemenskap, oavsett i vilken del av världen vi har kommit att födas och leva. Sverige är i ett globalt perspektiv, trots sina omtalade kriser, ett betydande välfärdssamhälle. Ökningen av det samlade biståndet med 705 miljoner till drygt 5,7 miljarder kronor är därför tillfredsställande. Samtidigt är det nödvändigt att vi kan behålla och om möjligt utveckla målsättningen 1 96 av bruttonationalinkomsten i biståndsanslag åren framöver. Vi har här ett ansvar att internationellt visa vägen för att gemensamt med andra länder utveckla den globala solidariteten i handling, även när det egna landets ekonomiska utveckling för tillfället råkar vara kärv. Ett grundläggande hinder för en framgångsrik samhällsutveckling i många u-länder är den växande drogkonsumtionen med åtföljande social misär. Här krävs åtgärder inom biståndsarbetets ram. Jag har tagit upp denna fråga i motion 1203 till årets riksmöte om internationellt biståndsarbete för drogfria samhällsmiljöer, som behandlas i utrikesutskottets nu föreliggande betänkande.

Utrikesutskottet behandlade den frågan i sitt betänkande 1978/79:27, och man kan säga att utskottet intog en avvaktande positiv hållning. Men i den följande biståndsdebatten, där dåvarande utrikesministern Hans Blix deltog och den här frågan kom upp till diskussion, instämde han i motionens syfte, med klart ställningstagande för att alkoholen var ett stort problem i många u-länder. För att man skulle kunna få till stånd en framgångsrik utveckling i dessa länder gällde det att komma till rätta med drogproblematiken.

Det är ännu trevligare att läsa utrikesutskottets betänkande den här gången. Man säger där: ”Missbruk av droger som alkohol och narkotika är ett svårt samhällsproblem av internationell karaktär. Det har därför en plats även i biståndssamarbetet mellan länderna.” Utskottet säger vidare: ”Drogproblemen bör självfallet inte enbart angripas från utbudssidan. Det är även viktigt att berörda länder försöker komma till rätta med missbrukets orsaker och erbjuda lämplig vård för missbrukets offer. Dessa uppgifter faller enligt utskottets uppfattning i och för sig väl inom ramen för vårt bilaterala biståndssamarbete. En förutsättning för ett framgångsrikt bistånd på detta område torde emellertid vara att de mottagande länderna själva anser frågan angelägen. SIDA bör inte vara förhindrat att, där så är påkallat, i dialogen med mottagarländerna söka intressera dessa för detta viktiga område och — om önskemål därom framförs — ställa svenska resurser till förfogande. Ett samarbete med nykterhetsrörelsen och andra enskilda organisationer kan i detta avseende vara fruktbart. För SIDA :s medverkan i detta sammanhang är det naturligtvis angeläget att — som framhålls i motionens yrkande 4 — berörd personal har god kännedom om drogproblemens natur.” Den hänvisning utskottet gjort till yrkande 4 förmodar jag är ett skrivfel. Det torde gälla yrkande 3, som just tar upp denna problematik. Det intressanta med utskottets uttalande är att man har en sådan positiv inställning och att den mera avvaktande attityd som visades förra gången har vänt på grund av den debatt som då fördes.

Detta är en förutsättning för ett framgångsrikt utvecklingsarbete just i dessa länder. Det finns anledning att tacka utskottet för en god skrivning och att förutsätta att en ordentlig uppföljning sker av SIDA på den här punkten. Man får också förutsätta att regeringen handlar så aktivt som motiveras av det uttalande av dåvarande utrikesministern Hans Blix som jag här noterade. Då klargjordes det att betydande problem föreligger på detta område, problem som vi måste hjälpa de olika staterna att komma till rätta med för att kunna bedriva ett socialt medvetet och framgångsrikt utvecklingsbistånd.

Fru talman! Kammaren erbjuder verkligen en inspirerande miljö för att diskutera u-landsfrågor. Det är som om man stode i Saharas öken. Man ser knappast en själ. Men det finns väl en och annan oas där människorna gömmer sig. Det är ett mycket allvarligt ämne vi talar om. Det är nämligen en underlig värld vi lever i. Det är en orättvis värld. Man behöver inte resa till Chile eller till Sydafrika för att konstatera det. Orättfärdigheten kan man uppleva också i välfärden. För det är ju fantastiskt: Medan de flesta på denna jord kämpar för överlevnad, så kämpar vi i vårt välfärdsland för marginalskattesänkningar. Det är bokstavligen marginella frågor vi rör oss med i förhållande till dem som de flesta har att kämpa med.

Det finns tusen andra och bättre investeringar att göra på andra håll i världen. Jag måste nog instämma i det som sades i Svenska Dagbladet i dag, att det trots allt som sägs i utrikesutskottets betänkande handlar om vi i stort fortsätter att köra i gamla hjulspår, uppkörda för åtskilliga år sedan. Det är nog rätt viktigt, fru talman, att svenska folket och också vi riksdagsmän blir medvetna om — och det är vi kanske redan — att det svenska u-landsbiståndet har sina brister. Vi har fått alarmerande rapporter från fältkontor och häromåret från riksrevisionsverket. Det har också kommit fram under riksdagsdebatterna. De 2 miljarder som investerats i Bai Bang i Vietnam är förvisso ingen klok insättning precis. Bai Bang har också blivit ett täckord för misslyckade projekt. Man talar om att vi nu riskerar att få ett Bai Bang i Tanzania också. Det gäller pappersbruket i Mufindi. Därför, fru talman, är det mycket tillfredsställande att utskottet och som jag hoppas också riksdagen nu hos regeringen begär en utvärdering av vår biståndsverksamhet. Och vi får väl hoppas att det också blir en marknadsföring av den utvärderingen så att den når fram till våra medborgare. Sedan ande ord om tidigare är vi vana vid att det i propositionen står några överslä att det naturligtvis sker en utvärdering osv. Och det är ju onekligen samma anda i propositionen i år. Man tillägger att ”dessa frågor även inom departementet kommer att ägnas ökad uppmärksamhet”. Det är en mycket blek skrivning. Det är klart att man kan ägna något ”ökad uppmärksamhet” utan att egentligen göra något mer. Det är därför utmärkt att utskottet nu har gjort den här beställningen. Vi måste få veta sanningen. Läser man i budgetpropositionen om resultatet av biståndsverksamheten kan det låta nog så förträffligt. På s. 22 skriver man: ”I många av mottagarländerna för Sveriges bistånd har utvecklingssamarbetet bidragit till imponerande framsteg, särskilt när det gäller utbildning och hälsovård. I Tanzania har Sverige medverkat till utbildning av 25 000 lärare. Hälsovården på Kenyas landsbygd når idag sex miljoner människor.” Sedan talar man om vattenprojektet i Tanzania, som ” — trots många problem — gett sex miljoner människor tillgång till rent vatten”. Det lilla tillägget ”trots många problem” syftar faktiskt på ett rätt stort misslyckande med detta vattenprojekt — de många pumpar som står oanvända i brist på reservdelar, liksom dammanläggningar och rörsystem. Men likväl är det en mycket positiv skrivning i propositionen. Går man sedan till fältrapporterna kan man få motsatta uppgifter. SIDA:s man i Dacca säger: De biståndsmiljarder som strömmar in i landet når i mycket liten utsträckning de fattiga massorna. I stället blir det stöd till den styrande eliten. Jag förmodar att vederbörande inte syftar bara på det svenska biståndet — det vore i så fall bittert. Han fortsätter: Det är ytterst få saker som jag tror att vi ärligt kan påstå ger någon effekt. Man måste fråga sig: Vad är sanning? Vem har rätt — herr Asplund eller herr Ullsten? Vi måste få en utvärdering där man inte rädd för att säga sanningen, även om den är mörk. Vi måste få med både vitt och svart. Man har rätt att göra misstag, men man har inte rätt att förtiga dem. Och det allvarliga är att ovissheten skapar ett ointresse hos vårt folk för biståndsverksamheten. Jag har i en annan motion, 1211, tagit upp frågan om importstödet till mottagarländerna. Det bilaterala biståndet är dels ändamålsbestämt och dels utgår importstöd. Det senare har vi inte någon större kontroll över, och vi har inte heller tidigare haft det. Detta stöd har också i flera fall bara flutit rakt in i mottagarlandets statskassa för att landet därigenom skulle klara sin underbalans i handelsutbytet. Det är gott och väl, men våra pengar skall ändå satsas på mer konstruktiva projekt. I avsnittet om importstödet är propositionen rörig. Å ena sidan sägs det att stödet bör utgå med ”ett minimum av kontroll och tidsutdräkt”. Å andra sidan sägs det, bör SIDA på ett mer aktivt sätt än tidigare diskutera och följa användningen av importstödet. Nu rekommenderar utskottet — och det är i och för sig bra — en återhållsamhet med importstöd, och där det finns skall sedvanlig förhandsprövning ske. Även om det här i debatten flera gånger har sagts att det är mottagarländerna själva som skall bestämma vilka projekt de vill satsa på, måste det vara rimligt att givarparten vet vad som sker med pengarna, så att man kan redovisa för givarna. Det är faktiskt viktigt, eftersom man gärna vill fortsätta att bistå framgent. Vi ger ju inte något anslag till någon svensk institution utan att denna får deklarera vad pengarna skall gå till. Jag konstaterar också med tillfredsställelse, fru talman, att avsikten är att något höja bidragen till enskilda humanitära organisationer. Jag måste också vid detta tillfälle få säga att anslaget till dessa enskilda humanitära organ är mycket angeläget, inte bara därför att dessa organisationer arbetar billigt och hyggligt på alla sätt, utan också därför att de utför ett oersättligt arbete, en insats som ingen annan kan göra. Jag tänker på två saker. Det kan vara så att det statliga biståndet inte kan komma fram till de fattiga i ett land därför att där finns en regim som man inte kan lita på, en totalitär regim, typ den som är i Etiopien. Med tanke på vad en tidigare talare anfört måste jag säga att solen inte alltid lyser i Etiopien. Han räknade upp olika förträffliga saker, med många siffror och det sades att allt är väl beställt. Men vi vet att det för någon vecka sedan var en massaker på flera tusen kvinnor och barn. Vi vet också att 2 miljoner människor har flytt ur landet och att 400 000 av dem är i Sudan. I sådana lägen är frivilligorganisationerna mycket betydelsefulla. Just i Etiopien har Luthern World Service under dessa svåra tider, med blodiga regementen, lyckats bistå stora grupper. Ett stort fadderprogram har genomförts, som har nått många fattiga familjer, likaså bostadsprogram och mycket annat. Det har rört sig om 4 milj.kr. varje år. Det låter kanske inte så mycket totalt sett men väl när det gäller ett enskilt biståndsorgan. Här har man kunnat nå fram därför att kyrkorna inte behöver gå över mottagarlandets regering, i varje fall inte helt och fullt. Nu har vi en mottagarpart där, och det betyder att man kan bistå till blygsam kostnad. Det betyder också att hjälpen kommer till de rätta människorna. I Etiopien har vi Mekane Yesu-kyrkan, som har varit vår partner under många år med gott resultat. — Det var den första punkten, fru talman. Den andra punkten är följande: I alla fattiga länder finns det en klyfta mellan rika och fattiga. Den s.k. korruptionen gör att de rika inte är intresserade av den stora fattiga hopen. Och denna klyfta överbryggas sannerligen inte av pengar, traktorer, penicillin, torrmjölk eller något sådant. Här gäller det en ideologi. Och i detta sammanhang vet jag inget annat än det kristna evangeliet som kan överbrygga den klyftan. Jag vet inget annat än den kristna nästan-kärleken, som inte slutar vid familjegränsen, utan som går vidare. Det är den som kan åstadkomma en förändring. Detta torde vi känna till. De ledare i Afrika som verkligen har kunnat åstadkomma något i de unga nya nationernas liv har själva varit kristna och vuxit upp i den kristna missionen. Robert Mugabe är inget undantag. När han en gång skulle äta lunch här i Sverige fick han undervisa en flock präster om att man skall börja med bordsbön! — Vi skulle behöva flera sådana statsmän, också i Europa! Fru talman! Jag skall inte uppta tiden mera här, men jag tycker det är viktiga synpunkter som jag har fört fram. De angår svenska folket. Det är avgörande för svenska folkets intresse för u-landshjälp att få reda på vad som sker där ute. Det måste vi beakta, eftersom det är folket som skall betala miljonerna — och det är 7 miljoner om dagen som biståndet kostar. Jag skall be att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Fru talman! Jag skall huvudsakligen uppehålla mig vid ett par aspekter på de förslag som vänsterpartiet kommunisterna lagt fram angående biståndspolitiken. Men låt mig först notera det anmärkningsvärda i den bedövande tystnad som mött våra övriga förslag här i kammaren i dag. Eftersom den tystnaden inte rimligen kan uppfattas som instämmande, tar jag den som ett tecken på rädsla för en debatt i sakfrågorna. Fru talman! Jag tänker ta upp vpk:s krav på Sveriges utträde ur Världsbanksgruppen IDA och i anslutning härtill situationen i främst Mellanamerika. Som Oswald Söderqvist redan framhållit i sitt inledningsanförande utgör det multilaterala biståndet i dag ungefär en tredjedel av det totala biståndet. Vi tycker att den siffran är alldeles för hög. Vi har över huvud taget ingen kontroll över dessa pengar när de en gång väl hamnat i den stora internationella biståndskarusellen. Och pengarna kan användas, och används också, i direkt strid mot de mål som riksdagen satt upp för biståndspolitiken. Vi har tidigare i vår diskuterat IDB och hur svenska skattemedel används för att understödja militärdiktaturer. Detsamma gäller Världsbanken IDA. Nu hävdas i propositionen att IDA:s utlåningspolitik är mycket förmånlig — att den är koncentrerad till jordbruksoch landsbygdsutveckling och att den har stor betydelse för de allra fattigaste människorna. Detta är självfallet ert sätt att beskriva Världsbanksgruppens politik.

Låt mig ta några exempel som gäller just Latinamerika. Det första har jag tidigare framfört här i kammaren, men det förtjänar att påminnas om det. Det gäller Chile. Under den demokratiskt valde presidenten Allendes tid beviljades inte Chile några lån från Världsbanksgruppen, men sedan den militära förbrytarligan med Pinochet i spetsen skjutit sig till makten erhöll Chile stora lån och krediter. Det andra exemplet gäller Jamaica, där Världsbanksgruppen under den progressive Manleys regim ställde krav som direkt kom att påverka valutgången i negativ riktning för de breda massorna. Det var krav på devalvering och krav på en inriktning av ekonomin till fördel för de amerikanska storbolagen men till nackdel för folket. Världsbanksgruppen spelar alltså en mycket aktiv, en mycket politisk roll i Latinamerika — en mycket imperialistisk roll. Och detta bidrar Sverige till utan att egentligen kunna påverka Världsbanksgruppens politik. Vi efterlyser i vår motion en redogörelse från utskottets sida för länderinriktning och liknande, men den lyser fortfarande med sin frånvaro. Det är alltså att notera att samtidigt som Ola Ullsten förklarar sig solidarisk med de förtryckta folkens kamp i El Salvador, i Chile och i Guatemala stöder vi dem som förtrycker. Därmed bidrar vi aktivt till folkmorden i de länderna. Därför kräver vpk ett utträde ur Världsbanksgruppen. Med det, fru talman, vill jag instämma i yrkandet om bifall till motion 1210. Ett bifall till den motionen vore en akt av solidaritet med många länder, inte minst i Latinamerika. Därmed kommer jag in på den andra delen av vad jag skulle beröra, Stora förändringar har inträffat i flera av de mellanamerikanska staterna under senare delen av 1970-talet. I Nicaragua ledde det folkliga motståndet mot Somozaregimen till en seger för sandinisterna och ett störtande av diktaturen. Detta kunde ske tack vare det mycket breda stöd som sandinisterna fick. Men priset, fru talman, blev högt — såväl i människoliv som i materiell förstörelse. Trots detta har regeringen i Nicaragua lyckats genomföra en alfabetiseringskampanj, som vunnit internationellt erkännande. Man har lyckats sänka barnadödligheten, och man har lyckats höja levnadsstandarden för stora grupper av de fattigaste. Vi anser att Nicaragua förtjänar allt stöd, inte minst nu sedan USA dragit tillbaka sitt stöd, därför att regimen i Nicaragua försöker föra en självständig och progressiv politik. Utskottet framhåller visserligen att Nicaragua behöver ett omfattande internationellt stöd för sina ansträngningar att uppnå ekonomiskt oberoende och social rättvisa. Men samtidigt avstyrker de borgerliga partierna våra och socialdemokraternas krav på ökat bistånd. Man ökar biståndet till ett korrumperat land som Bangladesh, men är inte beredd att ytterligare stärka de demokratiska krafterna i Centralamerika. Fru talman! Vår motion är tillgodosedd i den socialdemokratiska reservationen nr 11, som jag alltså yrkar bifall till. Kampen i Nicaragua har inspirerat och stärkt motståndet i grannländer som Guatemala och El Salvador, bägge styrda av korrumperade militärregimer. Jag skall inte närmare ta upp situationen i dessa länder. Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida vid upprepade tillfällen påtalat nödvändigheten av solidaritet med människorna i dessa länder, människor som dagligen och stundligen utsätts för en terror som saknar motstycke, en terror som understöds av de imperialistiska krafterna med USA i spetsen. Vi har i vår motion också här krävt ett ökat stöd till de demokratiska krafterna. Om inte annat så borde de rapporter som kommissionen för de mänskliga rättigheterna publicerat på senare tid stämma till eftertanke. Slutligen, fru talman, några ord om ytterligare en vpk-motion, nr 1093. Vi erinrar i den om att det internationella handikappåret är en världsomspännande angelägenhet. Handikappade i u-länder lever i en fruktansvärt svår misär. Handikappen uppstår där ofta på grund av brister i hygien, på grund av näringsbrist och på grund av miljöförstöring. Enbart för Indien beräknar man att det årligen föds 20 000 blinda barn, därför att mödrarna under graviditeten lidit brist på A-vitamin. Världshälsoorganisationen beräknar att antalet handikappade i tredje världen uppgår till minst 300 miljoner människor. Förmodligen är den uppskattningen i underkant, men den ger ändå en antydan om problemets storlek. Nu instämmer utskottet i stort sett i vår bedömning och framhåller att UD och biståndsorganen bör ge handikappfrågorna en hög prioritet. Förhoppningsvis gäller detta inte bara under handikappåret utan är en prioritering som måste fortsätta. Jag har, fru talman, inget särskilt yrkande på den punkten utan förutsätter att dessa frågor kommer att följas uppmärksamt också i fortsättningen.

Fru talman! Till utbildningsutskottets betänkande 1980/81:23 är fogade sex socialdemokratiska reservationer. Jag vill något motivera reservationerna 1, 2, 3 och 5. I den socialdemokratiska motionen 973 har framförts tankar, synpunkter och förslag i fråga om omfattningen och behovet av utbildning inom vissa områden. Vi vill därvid framhålla att en god kunskap och kompetens för kvalificerade arbetsuppgifter hos många människor med en god spridning över hela landet utgör en grundläggande förutsättning för både ekonomisk, industriell och social utveckling. Det är därför angeläget att upprätthålla en hög dimensionering och en god geografisk spridning av den högre utbildningen inom olika sektorer. I reservation nr 1 har vi yrkat att en allmän utbildningslinje om 60 poäng, benämnd textiloch konfektionsindustrilinjen, med 20 antagningsplatser skall förläggas till högskolan i Borås. Vi vill betona att vi anser det vara ytterst viktigt att denna utbildning kommer till stånd. Från UHÄ:s sida har man föreslagit att utbildningen skall komma till stånd. Föredraganden berör över huvud taget inte denna framställning i budgeten. Detta är enligt vår mening verkligen svårförståeligt, då även tekodelegationen i skrivelse har framhållit att det behövs utbildad arbetskraft inom det område där tekoindustrin fortfarande försöker leva vidare. Vi anser att en utbildning av just detta slag verkligen är nödvändig för att man skall kunna utveckla näringslivet på ett mera tekniskt sätt. Vi anser vidare att ett viktigt mål för utbildningen inom de yrkestekniska linjerna är att tillvarata de studerandes praktiska erfarenheter från yrkeslivet och att ge dem ett vidgat teoretiskt kunnande inom deras speciella yrkesområde. Det är enligt vår uppfattning både viktigt och nödvändigt att ge denna näringsgren ett tillskott av yrkesutbildade krafter. Det är verkligen motiverat att erbjuda denna utbildning, och det bör göras nu. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1. Reservationerna 2 och 3 berör datateknik och utbildning inom detta område. Datortekniken och dess tillämpningar är ett av de mest expanderande teknikområdena i dagens samhälle. Förutom den traditionella användningen av datorer som hjälpmedel vid stora beräkningar och som instrument för hantering av stora datamängder kommer i framtiden datorer att spela en alltmer betydelsefull roll som hjälpmedel vid konstruktion och 175 tillverkning av industriprodukter. Vidare kommer de i snabbt ökad omfattning att behöva nyttjas som komponenter i olika produkter. För att man skall kunna bibehålla och öka den svenska industrins konkurrenskraft är det nödvändigt att tillvarata de möjligheter som utvecklingen inom mikroelektroniken erbjuder. De svenska utbildningsresurserna inom det datatekniska området är f. n. klart otillräckliga. Det råder en stor brist på ingenjörer med avancerade kunskaper i datateknik. Likaså är omfattningen av den datatekniska forskningen inom det svenska högskoleväsendet mycket ringa jämförd med de forskningsoch utvecklingsresurser som universiteten i en del andra länder förfogar över. Ännu mörkare blir bilden om jämförelse sker med de stora multinationella företagen inom dataområdet. I fråga om datateknisk utbildning på högskoleområdet kan behov av tre slag identifieras, och för att täcka dessa behov krävs insatser av olika slag. För det första är det oundgängligt att genast öka kapaciteten för utbildning avingenjörer med huvudinriktning mot datateknik för att man på så sätt skall kunna söka avhjälpa bristen på personer med kompetens att konstruera och bygga upp datorer och datorsystem. För det andra krävs snara insatser i syfte att inom andra ingenjörsutbildningar ge sådana kunskaper i datateknik att ingenjörerna i sin yrkesverksamhet förmår utnyttja de möjligheter som datorerna erbjuder. För det tredje måste en kraftig utbyggnad ske av fortoch vidareutbildningen inom det datatekniska området, så att de nu yrkesverksamma med äldre utbildning snabbt kan få insikter i den nya tekniken. Vi anser det mycket angeläget att denna utbildning utökas. Vi vet även att det finns möjligheter till detta inom de av oss föreslagna ramarna, och i enlighet med UHÄ:s förslag föreslår vi därför i reservation nr 2 en utökad utbildning i Linköping med 30 platser samt att en utbildning med 60 platser skall anordnas vid universitetet i Lund — detta med anledning av det stora behov som föreligger f. n. I reservation 3 vill vi framhålla att vi delar departementschefens uppfattning att utveckling och förnyelse i utbildningen ingår i högskolans normala arbetsuppgifter. Just nu är datateknik ett sådant område där det finns behov av både utveckling och förnyelse. Det är därför angeläget att snara åtgärder sätts in för att förstärka de datatekniska momenten i olika utbildningar. Ett omfattande utvecklingsarbete krävs, och dessutom behövs medel för datorkapacitet. Vi anser detta vara mycket viktigt, och jag yrkar därför bifall till både reservation 2 och 3. I reservation 5 har vi framfört förslag om en översyn av den tekniska utbildningen inom högskolan. Vi anser, i likhet med vad som framförs i motion 973, att den tekniska och naturvetenskapliga utbildningens kvalitet är av stor betydelse för möjligheten att vidareutveckla svensk industri. Högskoleutbildningen blir här en viktig del. Om strukturförvandlingen av industrin skall kunna genomföras på avsett sätt är det nödvändigt att satsa på teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Man behöver bl.a. se över utbildningens struktur, såsom utbudet av linjer i stort inom olika sektorer. Man bör vidare se över samordningen av teknisk och naturvetenskaplig utbildning, behovet av fortoch vidareutbildning osv. Vi anser detta vara en viktig del av en ständigt skiftande samhällsutveckling. Även obekanta behov tror vi kan uppstå inom olika utbildningar, och man bör vara ute i god tid. En samlad översyn är nödvändig för att få en bild av kommande utbildningsstruktur och behov inom den tekniska utbildningen i framtiden. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 5. Sammanfattningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till de av mig redovisade socialdemokratiska reservationerna 1, 2, 3 och 5 samt — under förutsättning av bifall till reservationerna 1, 2 och 3 — även bifall till reservation 6.

Herr talman! Offentlighetsprincipen räknas med skäl som en hörnsten i det medborgerliga rättighetssystemet. Av dess tillämpning beror innehållet i en rad andra medborgerliga frioch rättigheter. Offentlighetsprincipens ställning betonas på skilda sätt i svensk rätt. Offentlighet för uppgifter i det allmännas hand är alltid huvudregel, och sekretess är undantag. Sekretess gäller bara när det är särskilt angivet. Vid tveksamhet gäller alltid offentlighet. Särskilda anvisningar ger också allmänhetens insyn hög prioritet. Denna insyn får inte försvåras eller förhalas av myndigheten. Men offentlighetens villkor beror inte bara av lagens ord. De avgörs också av praktiken. Offentlighetsprincipens tillämpning har på senare år starkt förändrats. Det har främst skett genom den omfattande datoriseringen av materialet. Riksdagen har sagt att datorisering inte får inskränka offentligheten. Tvärtom skall den nya tekniken användas för att underlätta insynen. Men sedan dessa uttalanden gjordes har datoriseringen rullat fram över den offentliga förvaltningen, och det har inte gått så som riksdagen beslutat. Datoriseringen har allmänt sett inneburit försämrad insyn för allmänheten. Offentliga uppgifter har blivit svåråtkomliga. Vad beror då detta på? En anledning är att datasystemen görs upp utifrån förvaltningarnas egna behov. Det får i sin tur allvarliga konsekvenser. Många offentliga uppgifter blir då i praktiken sekretessbelagda. Många system separerar nämligen inte offentliga och sekretessbelagda uppgifter från varandra. De för datamaterialet ansvariga saknar ofta nycklar och program för att gå allmänheten och massmedia till handa. De är ofta också okunniga om gällande rätt. De har ingen förståelse för och har inte anpassat sitt arbete efter offentlighetsprincipens krav. De skapar tekniska svårigheter av ett slag som inte fanns när det gällde att få tag på uppgifter i vanliga pappershandlingar, sådana som dominerade förr i tiden. De har inte lärt sig att skyldighet att utlämna uppgifter åvilar alla myndigheter som disponerar uppgifterna, inte bara den myndighet som råkar vara registeransvarig. Sökande får inte manövrera terminaler själva på förvaltningarna, och terminaler saknas också ofta för rationell sökning i materialet. De som har byggt upp den offentliga förvaltningens datasystem är oftast rena tekniker. De är okunniga om grundlagens krav och villkor. De förstår ofta inte sambandet mellan grundlagen och datasystemens utformning. Herr talman! Så kan man inte ha det. Det leder till en fortlöpande begravning av delar av grundlagssystemet. De som bygger upp datasystem måste göras förtrogna med grundlagens tillämpning och innebörd. De måste bygga upp alla offentliga datasystem utifrån offentlighetsrättens principer. Datateknikens specialister har i dag ingen utbildning i offentlighetsrätt. Det är därför hög tid att de får en sådan. Detta borde egentligen tillhöra de självklara avsnitten i deras utbildning. Riksdagens uppgift är att slå vakt om offentlighetsprincipen och grundlagen. Riksdagen bör därför med kraft understryka behovet av obligatorisk utbildning i offentlighetsrätt för alla som arbetar inom datasektorn, framför allt de för systemen och programmen ansvariga. Vad svarar då utbildningsutskottet när vi från vpk motionerar i denna viktiga fråga? Jo, man säger mycket kortfattat att man förutsätter att de ansvariga har beaktat behovet. Det är en formulering som något förbryllar mig. Förhållandet är ju det att de ansvariga inte har beaktat behovet. Då frågar man sig: Hur kan ett utskott förutsätta att något har skett, när alla med egna ögon kan se att det som utskottet förutsätter inte har skett? Sedan säger utskottet att det på datatekniklinjen ges en kurs, som behandlar åtgärder för att skydda datorer mot intrång och felaktig användning. Ja, det må vara, men vad har det med den sak att göra som motionen handlar om? För det första får inte allmänheten manövrera själva datorerna, och det har heller inte med offentlighetsprincipen att skaffa. Någon rätt att manövrera datorer har det över huvud taget aldrig varit tal om. För det andra är det inte intrång vi diskuterar. Vad vi diskuterar är allmänhetens rätt till insyn, sådan den är uttryckt i grundlagen. Det är den som skall garanteras. Man får intrycket att utskottet uppfattar offentlighetsprincipen som ett slags intrång, som byråkratin måste skydda sig mot. Annars förstår jag inte varför man i betänkandet nämner kursen som behandlar intrång. Den har ingenting med offentlighetsprincipen att göra. Jag vill ställa frågan: Varför har utskottet över huvud taget nämnt skydd mot intrång i det här sammanhanget? Jag skall be att få ge utskottet ett praktiskt exempel, så kanske det litet bättre framgår vad saken egentligen handlar om. Länsrätten i Stockholm är en offentlig förvaltning bland många andra. Tidigare hade länsrätten, precis som andra myndigheter, pappersdiarier. Varje medborgare hade rätt att fritt söka i dessa diarier. Ur dem kunde man ta fram uppgifter på de typer av ärenden man var intresserad av. Man kunde alltså få en direkt insyn i hur länsrättens praxis var utformad för den speciella typ av mål man sökte efter. Med sådana här vanliga pappershandlingar tog det ofta lång tid, men det var eljest ett lätt och överskådligt arbete, som Nr 126 vilken som helst intresserad medborgare kunde utföra. Om jag däremot i dag går upp på länsrätten ställs jag inför ett databaserat diarium. Om jag då begär att få fram en viss typ av mål för ett visst år, då visar det sig att det inte är möjligt. Det som förut var min självklara medborgerliga rätt är plötsligt något oåtkomligt. Varför, frågar man sig. Jo, därför att de s.k. ärendemeningarna eller sökorden i datasystemet är starkt begränsade. Denna begränsning medger inte att man tar fram en samlad bild av en viss grupp ärenden som man vill studera. För att få fram de här uppgifterna måste jag alltså känna till varje enskilt ärendes diarienummer, personnummer eller handläggningskod. Detta är i praktiken omöjligt, eftersom det är just det jag inte känner till utan i mitt sökande vill ha reda på. Datasystemet är alltså så konstruerat att jag i det här exemplet har berövats min grundlagsenliga rätt att söka i materialet. I praktiken har offentlighetsprincipen blivit satt ur spel. Den som en gång konstruerade det här systemet har inte förstått att konstruktionen står i strid mot offentlighetsprincipen och inskränker grundlagen. Men om systemkonstruktören hade fått ordentlig utbildning i grundlagsfrågor, hade han eller hon kunnat beakta offentlighetsprincipen vid systemets uppbyggnad och kunnat ge systemet en utformning där antalet sökord hade innefattat alla relevanta grundfakta i de olika ärendena. Hade man bara från början gjort så, skulle systemet ha medgivit ett fritt och smidigt sökande i materialet — just på det sätt som offentlighetsprincipen förutsätter. Det är detta problem som utbildningsutskottet enligt min mening borde ha uppmärksammat. Jag kanske är orättvis och misskänner utskottet, men jag får av den mycket knapphändiga texten intrycket att man i utskottet har missförstått frågan och i stället börjat tala om utbildning för att hindra intrång i datasystemen. Men problemet som har väckts i motionen är inte att ge datateknikerna en sådan utbildning att de skall kunna åstadkomma mera sekretess, utan problemet är ju att ge dem sådan utbildning att de skall kunna åstadkomma bättre insyn och bättre offentlighet. Eftersom emellertid utskottet inte tycks ha uppmärksammat sakens kärna, skall jag ändå be att få yrka bifall till motionen — en motion som alltså kräver

Herr talman! Jag skall redogöra för utskottets ställningstagande på de punkter som socialdemokraterna har reserverat sig emot, med undantag av punkt 12 och reservation nr 4, som Jörgen Ullenhag kommer att bemöta senare i debatten. Låt mig först konstatera att reservationerna innebär en budgetbelastning på 2,2 milj.kr. utöver regeringens förslag. Det skulle i sig kunna utgöra tillräckligt argument mot de socialdemokratiska reservationerna, men utskottsmajoriteten anser dessutom att en noggrann prioritering måste göras mellan de olika utbildningarna, speciellt i ett läge där våra totala resurser är begränsade. Detta har varit vägledande för utskottet när det gäller inrättande 29 av en textiloch konfektionsindustrilinje i Borås med 20 platser. Vi har redan i ett tidigare betänkande uttalat oss om betydelsen av en sådan utbildning men anser att UHÄ skall överväga och eventuellt lägga fram förslag inom ramen för de riktlinjer som dragits upp för planeringen av YTH utbildningarna. Vi bör alltså här avvakta UHÄ:s ställningstagande. Övriga reservationer som jag bemöter rör datautbildningsfrågor. Vi i utskottsmajoriteten anser i likhet med föredraganden att dessa utbildningar är mycket viktiga. En utveckling och förnyelse av datautbildningen i Sverige måste ske kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen, som på det här området har varit, och säkert kommer att vara, språngartad. Ett väl underbyggt samlat prioriterat förslag måste därför utgöra grunden för vidare satsningar på det här området. UHÄ har också tillsatt en utredning med uppgift att se över behovet av forskning och utbildning inom dataområdet vid universitet och högskolor, den s.k. datareferensgruppen. Gruppen skall belysa och uppskatta arbetsmarknadens behov av utbildade med olika specialinriktningar och redovisa konsekvenserna för utbildningen. Samtidigt skall man se i vilken omfattning utbildningen inom dataområdet bör integreras i annan utbildning samt hur utbildningen inom dataområdet bör profileras och dimensioneras. Att nu föregå datareferensgruppens ställningstagande är mindre välbetänkt, hur angelägna de föreslagna utbildningarna än är. Datareferensgruppens arbete bedrivs så att UHÄ får ett underlag för ett samlat ställningstagande till budgetarbetet inför budgetåret 1982/83. Utskottsmajoriteten kan därför inte f. n. tillstyrka en utökad datateknikerlinje i Linköping och inrättandet av en ny linje i Lund. Vi vill kort sagt avvakta gruppens förslag och UHÄ:s behandling av detta till nästa budgetår. Det skulle dessutom vara mycket svårt att redan i höst starta en ny utbildning exempelvis i Lund. Anmälningstiden för sådana här linjer har redan gått ut. Extraordinära åtgärder måste i så fall vidtas, om socialdemokraternas förslag går igenom. Utskottsmajoriteten anser också att en utveckling och förnyelse av de datatekniska momenten i högskoleutbildningarna ingår som en del i högskolans normala arbetsuppgifter. Särskilda medel för förstärkning av de datatekniska momenten i utbildningen bör därför inte anvisas, utan medelsbehovet bör tillgodoses genom omfördelning av resurser. Den samordnade planeringen av den grundläggande högskoleutbildningen ankommer på UHÄ, som också tar initiativ till utveckling av de allmänna utbildningslinjerna och därmed har till uppgift att överse den tekniska utbildningen inom högskolan. Låt mig, herr talman, något kommentera motion 357 av Jörn Svensson m.fl., som handlar om utbildning av datapersonal i offentlighetsrätt. Utskottet anser det viktigt att utbildningen i datateknik ger de studerande insikter i de rättsregler som gäller på området. Utbildning ges på det här området bl.a. på datatekniklinjen, där det ges dels en kurs om datorn och samhället, där frågan om effekterna av datorsystem för individer, organisationer och samhälle tas upp, dels en kurs i datasäkerhet, där åtgärder för att skydda data och datorer mot intrång och felaktig användning behandlas. Nr 126 Men naturligtvis behövs det mer av detta i olika utbildningar, och vi i utskottet förutsätter att de myndigheter som svarar för kursplanerna också tar hänsyn till detta och skapar större kunskap om offentlighetsprincipen på dataområdet. Vi utgår vidare från att datareferensgruppen i sitt arbete uppmärksammar de krav på kunskaper inom skilda områden som datatekniken ställer. Datareferensgruppen skall vara klar med sitt arbete i så god tid att det kan ligga till grund för budgetarbetet inför budgetåret 1982/83. Även om man kan säga att alltför litet har hänt på detta område, vill vi alltså avvakta den helhetsbedömning som kan komma med anledning av datareferensgruppens arbete, i synnerhet som detta snart är färdigt. Här finns utöver offentlighetsprincipen även rena säkerhetsaspekter involverade.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
Herr talman! Det intressanta här är att det finns en skiljelinje mellan borgerlig politik och vår. Vi vill försöka få i gång arbetstillfällen överallt. För att få i gång arbeten måste det också finnas utbildning. När det gäller YTH-linjen i Borås sade utskottet förra året att denna utbildning är angelägen. I detta läge har både UHÄ och tekodelegationen klart sagt ifrån att det just i Boråsområdet finns underlag för utbildning. Det finns duktiga yrkesmän och yrkeskvinnor där, som med en utbildning kan tillföra näringslivet just det som behövs för att få ännu större fart på det hela. Det vore intressant att här få höra hur människor som bor i Boråsområdet ser på detta. Vi anser att det här finns en möjlighet att snabbt få i gång en näringsgren och få bättre fart på verksamheten. Vi förstår verkligen inte att statsrådet inte tagit med detta. När det gäller datatekniken är det svårt att göra prognoser för framtiden och finna utbildningar som täcker behoven framöver. Det är något av det svåraste som finns. Men från alla håll betonas i dag att det just nu råder brist på datatekniker och att denna brist kommer att bestå under lång tid framöver. Vi har just i dag ett skede av den tekniska utvecklingen som fordrar datateknisk utbildning. UHÄ föreslår nu en ökad intagning i Linköping, och vi förstår inte att man inte säger ja till det. Vad Lund beträffar är det en fråga som har kommit upp senare. Men man har där under en lång tid förberett sig för en datateknisk utbildning. Man har haft klart för sig att man framöver måste ha utbildningsvägar för datateknisk personal. Man har alltså förberett sig för detta och står nu färdig att ta itu med utbildningen. Både Rune Rydén och jag vet nog, att om Lund fick 81 förtroendet att ta hand om denna utbildning på datatekniska linjer, så skulle man kunna klara detta utan vidare. Tiden är ännu inte för knapp för att man skall hinna få deltagare till kurserna i höst. Herr talman! Vi tycker nog att man uppträder som något av motvalls käring när man anser sig böra gå emot våra förslag på gren efter gren i stället för att öppet säga sig att det gäller ett område där det behövs kunniga människor framöver. När facit kan läsas om kanske fyra till fem år kommer ni att se att våra förslag var riktiga, men då kommer bristerna på detta område att vara skriande i vårt land. Herr talman! Jag yrkar fortfarande bifall till våra reservationer.

Herr talman! Jag finner inte utskottstalesmannens argumentering särskilt tillfredsställande. Vad det här handlar om, även om ärendet nu av formella skäl råkat hamna i utbildningsutskottet, är ju inte någon allmän fråga om vilka inslag som skall anses vara lämpliga i en viss utbildning. Det handlar här i stället om att ge dem som bygger upp den offentliga förvaltningens datasystem den kompetens som grundlagen ovillkorligen avfordrar dem för att man skall kunna upprätthålla offentlighetsprincipen. Det finns dessutom ett riksdagsbeslut sedan många år tillbaka om att datoriseringen i den offentliga förvaltningen skall utformas så, att offentlighetsprincipens villkor icke inskränks eller försvåras. Men det är ju det som har skett. Här handlar det alltså om att verkställa och se till att det blir substans i ett beslut som riksdagen har fattat för länge sedan och med stöd av grundlagen. Det är inte någon datareferensgrupps uppgift att bedöma när detta är lämpligt — det skulle ha varit gjort för många år sedan — utan det är bara så att utvecklingen har fått rulla vidare. Datoriseringen av den offentliga förvaltningen har alltså fått fortsätta, utan att man har uppmärksammat vad som skett. Man är nu ute i sista minuten — mängder av system har redan byggts upp vilka egentligen strider mot det tidigare riksdagsbeslutet och mot grundla gens intentioner. Det är det som är det allvarliga. Frågan om intrång i datasystemen har, som jag redan påpekat, i sig inte alls att göra med det som vi nu diskuterar. Det är sant att försök till intrång har förekommit, men de har varit utomordentligt sällsynta. Dessutom är det hur enkelt som helst att göra ett program som innebär att den som får manövrera en terminal inte kan göra ändringar i systemet. Sådana terminaler är förvaltningen egentligen skyldig att tillhandahålla varje sökande redan i dag. Det har gjorts en utredning av dessa förhållanden från en arbetsgrupp för ADB och juridik inom juridiska institutionen vid Stockholms universitet. I den sägs det uttryckligen bl.a. att det är svårt att komma ifrån det omedelbara intrycket att myndigheterna betraktar uppgifter från den egna ADB-verksamheten som internt arbetsmaterial. Här krävs en radikal attitydförändring, säger man efter att ha studerat praxis på en rad myndigheter. Detta visar att det här är fråga om en efterblivenhet, som vi Nr 126 snabbt måste försöka kompensera. Därför är ett ytterligare dröjsmål djupt

Herr talman! Lennart Bladh säger att det är viktigt att utbildningen i datateknik vid Lunds universitet kommer till stånd och att den motsvarande utbildningen vid Linköpings universitet utökas. Jag delar hans uppfattning att utbildningen i datateknik är mycket viktig. Det är just den typen av utbildning på dataområdet som industrin ropar efter. Skall vi i framtiden kunna konkurrera på datateknikens område, behövs utbildning i datorteknik på flera ställen i landet. Den bör naturligtvis finnas på sådana platser där man redan har elektroteknisk utbildning — sambandet mellan dessa två utbildningar är ganska klart. Mycket talar också för att Lund kommer att kunna få sin utbildning 1982 83. Med tanke på att man ligger så långt framme i planeringen i Lund skulle det förvåna mig, om man där inte kommer med vid ställningstagandet 1982/83. Låt oss dock nu avvakta UHÄ:s bedömning i denna fråga. Lennart Bladh svarade inte heller på min fråga hur man skulle lösa problemet med att anmälningstiden till dessa utbildningslinjer har gått ut. Tänker han sig att man skall gå ut i en speciell annonskampanj, eller skall man ragga studenter på utbildningsorterna? Nej, Lennart Bladh, låt oss— hur angelägen denna utbildning än är — införa den när de tekniska förutsättningarna finns och inte forcera fram den alltför tidigt. Vad gäller textilutbildningen i Borås är det helt klart att utskottet tidigare uttalat att det är ett starkt önskemål att den skall komma till stånd. Men i det rådande kärva budgetläget har vi tvingats göra en större helhetsprioritering. Där har vi konstaterat att denna utbildning måste inordnas tillsammans med övriga YTH-utbildningar i landet och att vi därför får avvakta UHÄ:s ställningstagande. Till Jörn Svensson vill jag bara säga att det är helt klart att det är fler människor än datatekniker som sysslar med våra datasystem och deras uppbyggnad. Det är alltså inte enbart en fråga om utbildning av tekniker, men utskottet hade i detta ärende anledning att behandla teknikerutbildningen. Jörn Svensson har rest en större och svårare fråga än den som vi i utskottet nu har behandlat.
Herr talman! Jag tror inte att man i Lund behöver gå ut och ragga elever — det finns säkert tillräckligt många sökande. Rune Rydén och jag är överens om att det behövs utbildning på det här området. Det enda som skiljer oss är att Rune Rydén vill vänta ytterligare ett år med utbildningen i Linköping och Lund. Vi socialdemokrater tror däremot att det är väldigt farligt att vänta. I CA det nuvarande kärva budgetläget kan vi inte sätta i gång, säger Rune Rydén. Jo, det är just vad vi skall göra! I det här kärva budgetläget måste vi sätta i gång utbildningar och arbeten för kommunerna. Vi tror att det är farligt att vara alltför försiktig och inte våga satsa på denna utbildning, allra helst som över huvud taget alla i svenskt näringsliv och inom svenskt utbildningsväsende vet att det här gäller en sektor där man verkligen behöver starta en kvalificerad utbildning. Vi kommer alltså inte överens om detta, Rune Rydén och jag, men framtiden får utvisa vem av oss som har rätt — om det var klokt att bromsa på det här sättet. När det gäller YTH-utbildningen i Borås vill jag säga att det där finns människor som vill ha denna utbildning. Det har tekodelegationen undersökt och fått klart belägg för. UHÄ och utskottet har också sagt ifrån att den här utbildningen behövs. Likväl lyssnar inte statsrådet — det är mer än beklagligt. Det innebär att denna utbildning i Borås får stå tillbaka; den kanske inte alls kommer till stånd. Under tiden kan industrierna dö ut och försvinna. Det år beklagligt. Jag tycker alltså, Rune Rydén, att försvaret för utskottsmajoritetens ställningstagande är svagt. Det är svårförståeligt att utskottsmajoriteten inte vågar gå med på våra förslag, men det är väl så, att vad vi än föreslår så skall man säga nej till det.

Herr talman! Jag skulle utan tvivel ha nöjt mig med vad utskottets talesman sagt, om det hade gällt ett kursmoment som skulle vägas och prioriteras i förhållande till andra kursmoment av liknande dignitet. Men det handlar inte riktigt om det utan om att varje offentlig förvaltning här i Sverige är skyldig att tillse att grundlagen åtlyds och fungerar i praktiken. Varje förvaltning är skyldig att ge medborgarna den insyn som grundlagen garanterar dem. Att så inte har skett på grund av att datasystemen blivit uppbyggda så som de blivit är faktiskt ett grundlagsbrott. Det begås grundlagsbrott på förvaltning efter förvaltning i det här landet, och det är beklagligt. Det är därför som jag menar att man nog klarare kunde ha skrivit att detta är ett förhållande av särskild vikt och att staten och kommunerna är skyldiga att, när de bygger upp datasystem, se till att de använder sig av personal som är utbildad för att känna till vad grundlagen kräver och som kan bygga upp system som står i överensstämmelse med dessa grundlagens krav. Om vi nu överlämnar det hela, utan några utpräglade kommentarer åt ena eller andra hållet, till datareferensgruppen för att den skall återkomma med förslag, vad vet vi om vad den kommer att föreslå? Jag tycker att utskottet litet klarare kunde ha understrukit att det här handlar om en utbildningsfråga med dessa speciella dimensioner som har att göra med medborgarnas allmänna insyn och grundlagens krav. Det hade väl ändå varit möjligt och lämpligt att göra så.
Herr talman! Lennart Bladh säger att det är mycket farligt att vänta med utbildningen i Lund och vänta med att utöka utbildningen i Linköping. Nej, Lennart Bladh, jag tycker inte alls att det är farligt att vänta. Jag tycker tvärtom att det är förståndig politik. Vi måste ju hushålla med våra totala resurser och se till att vi får en samlad prioritering här i samhället. Inför det kommande budgetåret skall vi väl överväga förslaget om att utöka utbildningen i Linköping och att starta en ny utbildning i Lund. Men det är ju lätt för en minoritet, som inte känner något budgetansvar, att i varje läge komma med nya påbud. Jag har ännu inte fått något svar av Lennart Bladh om hur man skall lösa problemet med det tekniska förfarandet när det gäller att påbörja utbildningen redan till hösten. Han säger att naturligtvis behöver man inte gå och ragga studenter till Lunds universitet. Det kan så vara, men hur skall man tekniskt sett lösa detta problem, Lennart Bladh? Jag vill gärna ha ett svar på den frågan. Till Jörn Svensson vill jag säga att jag kan hålla med om att det är en skyldighet för staten och kommunerna att använda personal som väl känner till offentlighetsprincipen vid uppbyggnaden av olika datasystem. Men detta är alltså en större och vidare fråga än vad vi i utbildningsutskottet har tagit ställning till. Jag tror att Jörn Svensson får åerkomma till den här frågan i ett annat sammanhang.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att tala för reservation 4. Det är egentligen en reservation som, hur otroligt det än låter, kanske inte borde ha funnits till över huvud taget. Vad vi talar om i den reservationen har riksdagen nämligen fattat beslut om redan 1980. Då beslöt riksdagen, efter en utredning av UHÄ, att försöksvis anordna utbildning i arbetsmiljöutformning vid Luleå tekniska högskola fr.o.m. budgetåret 1981/82. Planeringen och genomförandet av utbildningen skulle ske inom ramen för befintliga resurser. Det är det beslutet som regeringen nu vill upphäva, och vi socialdemokrater vill inte vara med om att upphäva det. Vid högskolan tillsatte man en brett sammansatt planeringsgrupp för att detaljplanera försöksverksamheten och utreda resursbehovet. Efter planeringsgruppens rapport till styrelsen för skolan i juni 1980 diskuterades ärendet i högskolestyrelsen, och i oktober 1980 bedömde man att det var möjligt att genomföra utbildningen inom befintliga ramar, utan att det medförde några allvarliga störningar för andra delar av utbildningen vid skolan. UHÄ framhåller i sin anslagsframställning för 1981/82 att det finns ett stort behov av utbildning inom det aktuella området och föreslår därför att arbetsmiljöutformning permanentas som en allmän utbildningslinje redan 85 Om detta har jag inte kunnat finna någonting i statsrådets skrivning i budgetpropositionen. Vi hari vår partimotion 1980/81:973 betonat värdet av att denna utbildning kommer till stånd i huvudsaklig samstämmighet med den utbildningsplan och de kursplaner som högskolan nu har upprättat och där inslagen av naturvetenskap och teknik påtagligt har ökats. Denna utbildning är väl ägnad att komplettera högskolans övriga utbildningsutbud, och den kommer enligt vår mening att bli mycket attraktiv och efterfrågad. Redan nu har ett 70-tal studerande efterhört möjligheterna att få denna utbildning, enligt en rapport som jag nu har fått från högskolan. Anledningen kan väl vara att man bedömer att man efter färdig utbildning har stora möjligheter att få arbete. Arbetsmiljöplanerare med denna helhetskunskap saknas ju nu, och det kommer i framtiden att bli stort behov av sådan personal. För oss norrbottningar har alltid högskolan — som redan enligt direktiven när den startade skulle verka som ett aktivt regionalpolitiskt instrument — varit en värdefull tillgång i ansträngningarna att få till stånd en positiv näringsutveckling i vår region. Det är därför förvånande att departementschefen nu i årets budgetproposition vill ändra riksdagens tidigare beslut och stoppa denna angelägna utbildning. Skälet uppges vara landets dåliga ekonomi. Men, herr talman, jag kan inte finna att det motivet håller. Högskolan har vid en uppvaktning av utbildningsutskottet klargjort att en mycket stor del av de pengar, lokaler och personella resurser som linjen fordrar redan finns vid skolan. Högskolan har heller aldrig framställt täckning av utrustningskostnaderna via UHÄ som ett villkor för att kunna genomföra utbildningen. I själva verket är det så, att av den angivna utrustningen endast en mindre del är avsedd att utnyttjas uteslutande för den nya linjens behov. Detta påpekades också vid uppvaktningen inför utskottet. Jag har tidigare berört den tekniska högskolans stora betydelse för näringslivsutvecklingen i Norrbotten. Det finns, herr talman, många konkreta exempel på detta. Jag kan nämna att det under 1981 startats fyra nya företag i länet inom dataoch verkstadssektorn, och det är en direkt produkt av den forskning och utbildning som skett vid skolan. Därför är det också angeläget att vi ser till att skolan i framtiden ges möjlighet att bedriva sådan utbildning som ligger rätt i ett utvecklingsperspektiv. Tlikhet med UHÄ anser vi att den nu föreslagna utbildningen är något som verkligen ligger rätt i detta sammanhang. Vi anser det angeläget att vi genom forskning och utbildning på arbetsmiljöområdet kan bidra till en omdaning och förnyelse av vår industri. Jag upplevde att utskottet i stort sett var enigt om detta — men tyvärr inte så enigt att vi kunde åstadkomma en gemensam skrivning. När vi socialdemokrater preciserade vår mening och ville skriva in att utbildningen var angelägen och att den borde komma till stånd i Luleå var det slut med enigheten. Jag vill verkligen beklaga det bristande stödet åt högskolan och åt vår Nr 126 ambition att göra en bra högskola ännu bättre. Mitt hopp står nu till de borgerliga ledamöterna på Norrbottensbänken, som — det är jag övertygad om — delar min uppfattning om att det är angeläget att denna utbildning kommer till stånd och att den bör starta så snart det är möjligt. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 4.